Fru talman! Richard Jomshof har frågat mig vad jag avser att göra åt att ett flertal individer med direkta kopplingar till så kallade våldsbejakande extremistmiljöer driver skolor och förskolor i Sverige. Han har vidare frågat mig vad jag avser att göra åt att skolorna används för att sprida ett ideologiskt budskap för att nå ut och skapa förutsättningar för att radikalisera och rekrytera men också att det arbetar våldsbejakande extremister på skolorna. Extremism och radikalisering hör inte hemma i förskolor och skolor. Säkerhetspolisen framhåller i rapporter att personer som utgör hot mot Sveriges säkerhet och nyckelpersoner i att radikalisera unga människor har fått driva förskolor och skolor. Extremism, religiös påverkan eller brister i utbildningen kan aldrig accepteras. All utbildning inom skolväsendet måste följa de bestämmelser som finns i skolförfattningarna. Skolan har ett demokratiskt uppdrag. Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och klart ta avstånd från det som strider mot dem. Statens skolinspektion kan som tillsynsmyndighet vidta en rad olika åtgärder när skolor inte följer gällande bestämmelser. Det första steget är ett föreläggande om att vidta åtgärder för att undanröja brister i verksamheten. Redan i dag får Skolinspektionen enligt skollagen även återkalla ett godkännande av en enskild som huvudman för en fristående skola om ett föreläggande inte har följts eller missförhållandet är allvarligt. Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser i kraft i skollagen om lämplighetsprövning för ägar och ledningskretsen för enskilda skolhuvudmän. Bestämmelserna säkerställer att den som äger eller leder en skola inte bara har tillräckliga resurser, erfarenheter och kunskaper utan även är laglydig, benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna och i övrigt lämplig för uppgiften. I Skolinspektionens prövning ingår att inhämta underlag från bland annat Polismyndigheten. Skolinspektionen kan i varje enskilt fall ta ställning till om ytterligare underlag bör hämtas in från andra myndigheter som till exempel Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket. Jag kan konstatera att de skärpta bestämmelserna för ägar och ledningsprövning redan har använts som verktyg för att stoppa olämpliga huvudmän att driva så viktiga skattefinansierade välfärdsverksamheter som förskole och skolverksamhet. Betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning innehåller förslag om att ägar och ledningsprövningen av enskilda skolhuvudmän ska kompletteras med prövning mot särskilda demokrativillkor. Utredningen har remitterats, och förslagen bereds nu inom Regeringskansliet. Regeringen har dessutom fattat beslut om att tillsätta en utredning om bland annat hur Skolinspektionen snabbare än i dag ska kunna återkalla ett tillstånd för en enskild huvudman för en fristående skola, alternativt besluta om statliga åtgärder för rättelser avseende en kommunal skola, i det fall skolan återkommande uppvisar brister i verksamheten som är allvarliga. Regeringen är inte främmande för att vidta ytterligare åtgärder som behövs för att säkerställa att alla elever får en trygg och bra utbildning i våra skolor.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. I det säger utbildningsministern bland annat att extremism och radikalisering inte hör hemma i förskolor eller skolor. Utbildningsministern säger vidare att extremism, religiös påverkan eller brister i utbildningen aldrig kan accepteras. Trots detta förekommer just extremism, religiös påverkan, radikalisering och brister i utbildningen. I slutet av maj rapporterade Säkerhetspolisen att flera individer med direkta kopplingar till så kallade våldsbejakande extremistmiljöer driver skolor och förskolor i Sverige. Enligt Säpo rör det sig om ett tiotal skolor och förskolor med kopplingar till vad man kallar våldsbejakande islamistisk extremism. Johan Olsson, operativ chef för Säpo, säger till Sveriges Radio att skolorna används för att sprida det han kallar ett ideologiskt budskap. Dessa individer, dessa extremister, dessa islamister, använder alltså det svenska skolsystemet till att nå ut och skapa förutsättningar för att radikalisera och rekrytera. Totalt berör det skolgången för hundratals barn, och Säpo tror att det kan bidra till tillväxten i de så kallade extremistmiljöerna. Fru talman! För ungefär ett år sedan, i juni 2019, kunde vi i Expressen läsa om hur flera IS-återvändare arbetar på svenska skolor. Flera av dem har dessutom ledande roller i rekryteringen till och finansieringen av det som Säpo kallar den våldsbejakande islamistiska miljön. Tre månader senare, i september 2019, berättade Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan, att det går att koppla islamister till flera förskolor men också till familjedaghem runt om i Sverige. Målet med denna verksamhet är, enligt Ranstorp, att man vill sluta sig gentemot övriga samhället. Islamisterna motarbetar alltså det öppna och demokratiska Sverige, och enligt Ranstorp börjar detta i förskolan och fortsätter hela vägen upp till gymnasiet. När den operativa chefen vid Säkerhetspolisen Johan Olsson säger att skattemedel inte ska gå till att driva skolor som inte vilar på en demokratisk värdegrund låter det som en självklarhet. Det borde naturligtvis vara en självklarhet att extremister och islamister inte ska tillåtas driva skolor och förskolor i Sverige över huvud taget. Tyvärr verkar dock allt vara möjligt i dagens Sverige, även skolor som drivs av eller har kopplingar till islamister. Det har nu gått så långt att Säpo kräver en lagändring för att få bukt med problemet. Det är bra, och det är en lagändring som Sverigedemokraterna har krävt länge. Med anledning av detta skulle jag vilja fråga utbildningsministern: Varför är detta inte redan åtgärdat? Hur kan det komma sig att denna sorts skolor, förskolor och familjedaghem fortfarande existerar i Sverige?
Fru talman! Det ska vara ordning och reda i klassrum och skolgång, men det ska också vara ordning och reda i styrningen av skolan. Regeringen har ett flertal utredningar igång som syftar till att skärpa reglerna kring styrningen i skolan. Jag syftar dels på de utredningar som handlar om att stärka tryggheten och studieron i klassrummet, dels på den utredning jag nämnde i interpellationssvaret, som handlar om att vi ska göra det lättare för Skolinspektionen att stänga skolor som begår olika felaktigheter. Om Skolinspektionen i dag ska stänga en skola måste den haka upp detta på att det har hänt något som skolan inte har åtgärdat. En skola kan alltså åtgärda ett problem, få ny kritik, åtgärda det problemet, få ny kritik och hålla på så väldigt länge. Jag hoppas att vi med den utredning som vi har tillsatt ska kunna komma åt detta problem så att det blir lättare för Skolinspektionen att stänga skolor som har återkommande problem. Jag kan också konstatera att regeringen under den förra mandatperioden skärpte regelverket kring den så kallade ägar och ledningsprövningen. Det var en bra skärpning, och den har redan resulterat i att Skolinspektionen har kunnat agera mot skolor. Jag undrar lite försynt hur Sverigedemokraterna ställde sig i riksdagen när den frågan var uppe till omröstning. Röstade Sverigedemokraterna för en skärpt ägar och ledningsprövning, eller röstade Sverigedemokraterna emot? Richard Jomshof hänvisar till den lagändring som Säpo har talat om i medierna och gör det till något nästan mystiskt att Säpo kräver en sådan lagändring. Jag kan informera Richard Jomshof om att skälet till att Säpo gjorde det uttalandet var att man svarade på en remiss om fristående religiösa skolor som regeringen skickat ut. En utredare har föreslagit ett etableringsstopp för religiösa friskolor och dessutom skärpta regler för de religiösa friskolorna. Samma utredare har också föreslagit ett så kallat demokratikriterium, som Säpo har ställt sig bakom i sitt remissvar. Skälet till att Säpo är ute och klargör denna ståndpunkt är alltså just att en sådan fråga redan finns ute på remiss. Också här blir jag lite fundersam. Hur ställer sig Sverigedemokraterna till att införa ett etableringsstopp för religiösa friskolor? Kan Sverigedemokraterna tänka sig att ompröva sitt tidigare negativa ställningstagande?
Fru talman! Vi har under flera års tid kunnat se hur islamister flyttar fram sina positioner i Sverige, sakta men säkert. Den svenska skolan är tyvärr inget undantag. Det har tidigare till exempel rapporterats att beslöjade småflickor tvingats sitta bakom pojkarna längst bak i klassrummet på Växjö Islamiska Skola. Det har rapporterats att flickor med menstruation varit ovälkomna till delar av undervisningen på muslimska Römosseskolan i Göteborg. Det har rapporterats att Al-Azharskolan i Vällingby har en uppdelning mellan flickor och pojkar på skolbussen, där slöjbeklädda flickor tvingas sitta längst bak. Det har dessutom tidigare till exempel rapporterats att 27 av 40 kommunala förskolor i så kallade utsatta områden i Stockholm, Göteborg och Malmö kan tänka sig att kontrollera barn och tvinga dem att bära slöja. Det rapporterades dessutom att barn har filmats av skolpersonal i syfte att försäkra föräldrarna om att barnet inte tar av sig slöjan i skolan. I fjol omhändertogs muslimska Vetenskapsskolans vd av Säkerhetspolisen då han ansågs utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Man har dock under flera års tid haft kännedom om skolans islamistkopplingar. Det handlar om kopplingar till IS och Muslimska brödraskapet. Man kan fråga sig vad Skolinspektionen, regeringen och, i det här fallet, Göteborgs kommun egentligen sysslar med. Jag anser att saktfärdigheten faktiskt är skrämmande. Och detta är ett urval. Fru talman! Jag har tidigare frågat utbildningsministern om hon kan tänka sig att arbeta för ett förbud mot den islamistiska och kvinnofientliga slöjan i svensk för och grundskola. Om någon undrar kan jag meddela följande: Det kan hon inte - det är hon inte villig att göra. Med den sortens inställning är det inte konstigt att islamisterna flyttar fram sina positioner i Sverige. Islamister har, med regeringens goda minne, tillåtits att förpesta svensk skola under väldigt lång tid. Fru talman! Det finns dock ett mer djupgående problem än några enskilda huvudmän. Även om samtliga islamister skulle förvägras möjligheten att bedriva skolverksamhet finns nämligen grundproblematiken kvar. Jag talar naturligtvis om islamismen, som tillåtits och fortfarande tillåts spridas i Sverige och tillåts vara, anser jag, en cancersvulst i det demokratiska samhället - med regeringens goda minne. Allt det vi och det svenska folket har kämpat för i århundraden, i generationer, håller på att raseras av socialister och liberaler. Det handlar om en destruktiv mångkulturalism och massinvandring. Utbildningsministern säger i sitt svar att regeringen inte är "främmande för att vidta ytterligare åtgärder som behövs för att säkerställa att alla elever får en trygg och bra utbildning i våra skolor". Det är bra. Men om ministern verkligen menar vad hon säger i sitt svar kan vi väl här och nu komma överens om att införa ett förbud mot slöja i svenska för och grundskolor? De ska vara en frizon där flickor slipper ha på sig detta förnedrande plagg. Det kan vi väl i så fall komma överens om, om vi nu ska leva upp till demokratiparagrafen. Om ministern verkligen menar vad hon säger i sitt svar kan vi här och nu komma överens om att förbjuda de muslimska friskolorna och i stället låta eleverna gå i andra skolor bland andra barn.
Fru talman! En nackdel med förskrivna inlägg, Richard Jomshof, är att det inte finns utrymme att svara på frågor. Jag efterlyser fortfarande ett svar på frågan om hur Sverigedemokraterna ställde sig när regeringen fick gehör för sin proposition om skärpt ägar och ledningsprövning, den nya lagstiftning som har lett till att åtminstone en skola har kunnat stängas. Jag vill gärna ta tillfället i akt att klart och tydligt uttala att jämställdhet är en självklarhet i det svenska samhället. Det är något som vi kvinnor, tillsammans med många män, har kämpat för i decennier. Det är en fråga där segrarna inte har kommit gratis och där jag inte kommer att medverka till att något ges upp. Jag kommer inte att medverka till någon lagstiftning där flickor av religiösa, politiska eller ideologiska skäl tvingas att sätta på sig plagg som de inte vill ha. Jag vill dock inte rikta samhällets eller lagstiftningens kraft mot de flickor som tvingas. Jag vill rikta samhällets och lagstiftningens kraft mot dem som tvingar flickor att ta på sig plagg som de själva inte vill ha. Detta är min absoluta och bestämda övertygelse. Jämställdhet kompromissar vi inte med. Den är för alla i Sverige, oavsett ursprung och religion. Richard Jomshof tog upp familjedaghemmen i sitt första inlägg. Jag vill fästa Richard Jomshofs uppmärksamhet på en utredning som regeringen tog emot häromdagen, som har gått igenom formen pedagogisk omsorg som vi har i Sverige men som numera kvantitativt är ganska liten. Detta är en utredning som ger kalla kårar och där man ser kvalitetsbrister som inte bör förekomma. Utredarens förslag är att etableringsstopp ska införas i Sverige för pedagogisk omsorg. Detta är något vi ska fundera noga på. Som dotter till en dagbarnvårdare och uppvuxen i ett familjedaghem vet jag vilken fin och bra omsorgsform det är och vilken god pedagogisk verksamhet som kan bedrivas där. Jag måste dock erkänna att jag har blivit mycket upprörd av de exempel som jag har fått ta del av, både genom den forskare som Richard Jomshof nämnde, Magnus Ranstorp, och genom utredningen. Jag vill också påminna om att vi genom en ganska snabb läroplansändring har kunnat hantera en hel del av de exempel som Richard Jomshof lyfte fram på felaktigheter som har begåtts i fristående och kommunala skolor och förskolor. Vi har skrivit in i läroplanen att undervisning och utbildning ska ske på ett sådant sätt att man inte delar upp pojkar och flickor i olika grupper. Jag kan försäkra Richard Jomshof om att regeringen tar den här frågan på mycket stort allvar. Att fristående skolor med religiös inriktning alldeles för länge har kunnat bedriva en verksamhet i Sverige som inte har varit bra för barnen eller för samhället har vi nu skaffat oss bättre verktyg att hantera tack vare en viktig lagändring i riksdagen. Jag hoppas att riksdagen ska kunna se till att vi får ännu bättre verktyg när vi så småningom ska gå igenom det förslag som läggs fram om religiösa friskolor och etableringsstopp för dem.
Fru talman! Att få svar om hur ett visst parti röstade i en viss votering låter sig inte göra här och nu, och jag tänker inte ställa den frågan till statsrådet heller. Hade jag fått frågan på förhand hade jag kunnat kolla upp det, och då hade vi kunnat ha en debatt och diskussion om det. Vi röstar ju ganska ofta i den här kammaren. Som sagt: Trots flera avslöjanden tror jag att vi bara har skrapat på ytan när det gäller problematiken med dessa muslimska friskolor. Jag vet inte om jag ska tolka statsrådets svar som att vi kanske faktiskt kan hitta en lösning på detta. Jag ser absolut inget problem med att stänga ned dem med omedelbar verkan. Jag har sagt det förr och jag säger det igen, för jag tycker att det är viktigt: Oavsett om vi talar om svensk skola eller om samhället i stort måste vi göra allt som står i vår makt för att motverka den pågående islamiseringen av Sverige. Jag hävdar att den faktiskt utgör ett reellt hot mot det demokratiska och öppna Sverige. Det spelar ingen roll om vi talar om krafter som driver på islamiseringen inom landets gränser, till exempel med hjälp av skolor och förskolor, eller om islamistiska stater som försöker driva på islamiseringen med riktade ekonomiska medel. Hur det kan komma sig att detta fortfarande är tillåtet är också en fråga som vi har debatterat. Kampen mot den antidemokratiska, våldsförespråkande och kvinnofientliga islamismen måste tas på alla plan alla dagar i veckan. Avslutningsvis: Om man nu kämpar för jämställdhet, och jag tvivlar inte på att statsrådet gör det, är det märkligt att man verkar vilja kompromissa med dessa värden och faktiskt låter den här sortens individer och grupper få plats. Man ger dem utrymme. Man har gett dem möjlighet att starta denna verksamhet, där de kan förpesta undervisningen och vardagen för otroligt många barn. Detta kommer att få följdverkningar i samhället under lång tid framöver. Det är jag fullständigt övertygad om, tyvärr.
Fru talman! Nej, det är klart att man inte ska ha läxförhör här i riksdagens talarstol. Men jag ska erkänna att jag är lite förvånad över att Richard Jomshof tar till sådana brösttoner om hur svenskt skolväsen har kunnat utvecklas på ett sätt som enligt hans egen beskrivning är helt destruktivt när Sverigedemokraterna faktiskt röstade nej till förslaget om ägar och ledningsprövning och ökade tillståndskrav. Det var förrförra riksdagsåret som den omröstningen skedde här i riksdagen. Jag blir lite förvånad också när jag hör kontrasten mellan Richard Jomshofs sätt att uttrycka sig här och vad SD tidigare har sagt om konfessionella friskolor. Där har partiet snarare uttalat sig för att konfessionella friskolor ska finnas kvar men med ökad inspektion och skärpt tillsyn. Men jag kanske har läst på fel ställe på Sverigedemokraternas hemsida. Jag vill verkligen betona att bakgrunden till det uttalande som Säpo gjorde i tidningar och medier och som jag tyckte var väldigt intressant just var det förslag som nu är ute på remiss och som handlar om att införa ett demokratikrav för att man ska få starta och bedriva en friskola. Det ska bli mycket intressant att se hur den regeln tas vidare här i riksdagen. Tills vidare får jag tacka för den här interpellationen. Om inget oförutsett händer är detta sista gången vi träffas här i kammaren inför sommaren, och därför ber jag att få tacka talmännen och riksdagens fantastiska personal, inte minst riksdagsstenograferna, för det arbete som vi har kunnat göra tillsammans under det här året. Allt dåligt jag har sagt är mitt fel, allt som har blivit bra i protokollet är stenografernas förtjänst. Tack så mycket, och glad sommar! : Det gör jag också.)